Herr talman!

Den här sambeskattningen gällde och behölls dock bara för enskild firma. Om företaget drevs i bolagsform gällde andra regler. Då upprätthölls principen att bolaget och ägaren var två skilda rättssubjekt, och lön kunde utbetalas till alla familjemedlemmar från bolaget. Under årens lopp har stark kritik riktats mot den faktiska sambeskattningen, och krav har rests att makarnas inkomster skulle få delas mellan makarna om båda utförde arbetsinsatser i företaget. Å andra sidan har från fiskal sida riktats kritik mot den mera godtyckliga uppdelningen av inkomsterna som skedde om familjeföretaget drevs i bolagsform.

Enligt den socialdemokratiska minoritetens uppfattning kan man dela upp frågeställningen på två sätt: 1. Vilka regler är berättigade att ha ur allmänna rättvisesynpunkter både mellan olika företagsformer och i förhållande till andra som har inkomster på grund av tjänst? 2. Vilka regler måste man ha för att kunna förhindra skatteflykt, och kan man tumma på rättviseprincipen i något avseende just för att förhindra skatteflykten? Utskottet är enigt dels om att man skall ha samma beskattningsregler för familjemedlemmarna, oberoende av i vilken form företaget drivs, dels om att vissa inskräkningar i millimeterrättvisan får göras för att kontrollmyndigheten skall ha en chans att ingripa mot alltför stora missbruk. Det är dock stor skillnad i åsikterna om hur de här inskränkningarna skall vara och vad som egentligen är rättvisa. Låt mig, herr talman, redovisa hur reservanterna ser på de här sakerna. Vi anser principiellt att avkastningen i det företag som drivs av makarna gemensamt är makarnas gemensamma egendom eller gemensamma ersättning. Inkomsten skall då fördelas mellan makarna i förhållande till den insats som resp. make gör i företaget. Om båda makarna gör samma arbetsinsats, bör också inkomsten delas lika, och så är också reglerna konstruerade i dag. Om två makar t.ex. driver en liten affär och båda gör samma insats eller om två läkare har ett företag, får alltså inkomsten delas lika. Men i de flesta fall gör inte makarna likvärdiga insatser, utan en av dem är företagsledare, medan den andre är medhjälpande make. Enligt de i våras bestämda reglerna skall den medhjälpande maken då ha en marknadsmässig ersättning för sin arbetsinsats, men fortfarande gäller att företagets gemensamma inkomster skall fördelas mellan makarna. Dagens lagstiftning utgår från att en gemensam inkomst inte får fördelas så, att det blir marknadsmässig lön till medhjälparen, medan chefen i företaget får en mindre del för sin insats. Det ideala skulle naturligtvis vara att man i varje enskilt fall kunde avgöra vad medhjälparens insats är värd i förhållande till företagsledarens. Det har dock bedömts som en helt omöjlig uppgift, och därför beslöt riksdagen i våras att en schablon skulle användas. Den medhjälpande makens insats skulle ge marknadsmässig lön, men denna lön fick aldrig överstiga en tredjedel av makarnas gemensamma inkomster från företaget. Företagsledarens insatser i förhållande till den medhjälpande makens insatser bedömdes således som två till ett. Den här schablonen är kanske inte fullkomligt rättvis i alla lägen. Ibland kunde en annan fördelning vara mera korrekt, men med tanke på företagsledarens stora betydelse för det lilla företaget vågar jag ändå påstå att schablonen är väl avvägd, och för alla dem som har ett företag som lämnar normal avkastning, som ger utrymme för två marknadsmässiga löner, och då ägarna också tar ut denna normala avkastning genom uttag av normala löner, är det inget problem alls. Man får nämligen också räkna med att företaget även skall avkasta en hel del på insatt kapital, och det får ju också tas ut som sådan vinst som får delas. I propositionen föreslås nu att tredjedelsregeln skall slopas och att medhjälpande make skall få ut en marknadsmässig lön för sin arbetsinsats, oberoende av den ersättning som den andre maken, som är företagsledare, tar ut. Företaget skall dock inte få lämna underskott på grund härav, men företagets hela vinst skall få betalas till medhjälparen och chefen skall helt kunna bli utan, om alltså den medhjälpande makens ersättning inte överstiger marknadsmässig lön. Enligt propositionen skulle på detta sätt den medhjälpande maken i stället för att vara delägare bli vad man kan anse som anställd arbetskraft. Men genom olika regler upphäver man sedan det här anställningsförhållandet, varefter det åter blir fråga om ett gemensamt företag. Under alla omständigheter gällde det dock i propositionen ett obligatoriskt uttagande av marknadsmässig lön för den medhjälpande maken. Sedan är det en annan sak — och så har det varit även tidigare — att ingen har kunnat fullfölja kontrollen av detta, utan den marknadsmässiga lönen har i praktiken kanske blivit ett tak. Utskottsmajoriteten har dock inte accepterat det av regeringen föreslagna obligatoriet. I stället föreslår man att makarna godtyckligt skall få dela upp makarnas gemensamma inkomster på vilket sätt som helst upp till en marknadsmässig lönenivå för den medhjälpande maken. I normalfallet kommer detta givetvis att betyda att familjeinkomsten kommer att delas mitt itu. Det betyder att skatten blir 2 300 kr. lägre än om tredjedelsregeln tillämpats och makarnas gemensamma uttag ur rörelsen för två fulltidsarbetande hade varit 90 000 kr. Men skattevinsterna kan bli mycket större än så om det finns inkomster av annat slag utanför rörelsen, som gör att rörelseinkomsten i sin helhet kan flyttas till en av makarna. Även om jag inte tror att majoritetens förslag i sak kommer att betyda så förfärligt mycket — därför att jag tror att detta redan förut har varit omöjligt att kontrollera — så låt mig ändå använda rätt starka ord: Sällan har jag varit med om att man så öppet legaliserar möjlighet till skatteflykt för en grupp människor. Alla vägar skall alltså lämnas öppna! Blir det fördelaktigt med marknadsmässig lön tar man den, blir det inte det så gör man något annat. Allt blir lika rätt. Det här betyder en hel del ur socialförsäkringssynpunkt också. Den kritik som har riktats mot uppdelningsspärrarna har varit av nästan känsloladdad karaktär. Man har menat att den som var gift med en företagare och arbetade i dennes företag var diskriminerad i förhållande till dem som gick ut på öppna arbetsmarknaden och då självfallet fick skatta för sin löneinkomst utan samband med makens inkomst. Den som framfört den kritiken har enligt min uppfattning gjort sig skyldig till flera felbedömningar. Till att börja med går det inte att jämföra lö Nr 49 neinkomster på en främmande arbetsplats med företagarinkomster, som Fredagen den det rör sig om i det egna företaget. Med de gynnsamma företagsbeskatt 17 december 1976 ningsregler som vi håller oss med i det här landet kan företagaren skaffa sig avsevärda skattekrediter. Det finns inget tvåpartsförhållande inom Ändrade beskattdet egna företaget och inom rätt rimliga gränser kan företagaren själv = ningsregler för bestämma det uttag som skall göras — antingen man vill kalla det lön = egenföretagare, eller företagarvinst — både för sig och sin familj. Om det är någon som = m.m. är diskriminerad i detta fall så är det givetvis den vanlige anställde som knappast har någon chans till vare sig inkomstutjämning eller skattekrediter. Jag kan inte finna annat än att reservanternas förslag i alla avseenden fyller större krav på rättvisa än vad som föreslagits i propositionen, och reservanternas förslag är oändligt mycket rättvisare än den skrivning som utskottsmajoriteten föreslagit med ändring av propositionen. Jag har här uppehållit mig ganska lång tid vid hur man utformat reglerna för att uppnå likställighet mellan olika grupper. Liksom företagsskatteberedningen på sin tid anförde i sitt utredningsförslag har säkerligen de flesta företagare lojalt följt de regler som gällt, men det hindrar inte att ett avsevärt missbruk ändå förekommit. Företagsskatteberedningen har lämnat en katalog över exempel på hur en företagsinkomst delas mellan olika familjemedlemmar och visat att avsevärda skattevinster tagits hem genom mer eller mindre lovliga transaktioner. Företagsskatteberedningens erfarenheter gäller förstås företag i bolagsform därför att de här reglerna inte gällt enskilda firmor. Beredningen har också efter kontakter med olika taxeringsorgan kommit fram till att det varit närmast omöjligt att bestrida uppdelningar som gjorts. Man har tvingats acceptera de av de skattskyldiga gjorda fördelningarna, trots starka indikationer på att de varit oriktiga. De i våras föreslagna lagändringarna satte till en del stopp för de felaktiga uppdelningarna i fåmansbolagen samtidigt som man för de enskilda firmorna avskaffade den faktiska sambeskattningen. Men nu vill utskottsmajoriteten luckra upp de spärrar som infördes i våras för att förhindra skatteflykt. Den viktigaste av dessa är självfallet den s.k. tredjedelsregeln. Jag har tidigare anfört att den fyller en stor uppgift som fördelare av inkomsten mellan företagsledaren och den medhjälpande maken på ett rättvist sätt, men regelns värde är också stor ur kontrollsynpunkt. Den sätter på ett effektivt sätt stopp för alla otillbörliga överföringar över en viss nivå, och den är den enda regel som kontrollmyndigheten med framgång kan använda. Alla andra kontrollmöjligheter vilar på skälighetsbedömningar, men i fråga om tredjedelsregeln finns klara siffror att gå på. Kritikerna mot regeln har ansett det diskriminerande att medhjälpande makes ersättning görs beroende av företagsledarens uttag ur rörelsen. Utskottsmajoriteten har anslutit sig till den kritiken, och man har t.o.m. anslutit sig till propositionens uppfattning att regeln kan få orimliga effekter. Det enda exempel som propositionen tagit fram är i 125 och för sig orimligt och visar i vilken verklig argumentnöd propositionsförfattaren varit. Det exempel som tagits fram gäller en företagsledare som under hela året varit sjuk och inte uppburit någon lön alls från företaget men som ändå skall påföras två tredjedelar av det samlade uttaget. Jag ifrågasätter om en person, som inte gjort ett enda handtag i en rörelse som han skall stå som ledare för under hela året, skall betecknas som företagsledare. Går företaget bra utan den sjuke är ju i praktiken den andre maken företagsledare. Skulle så ändå inte i rättspraxis bli fallet, finns det plats för justeringar av sådana detaljer i lagstiftningen. Men sådana exempel har nu departementschefen och utskottsmajoriteten tagit som intäkt för att avskaffa en regel, som dels på ett någorlunda rättvist sätt fördelar en familjeinkomst mellan makarna, dels är en effektiv spärr för skatteflyktstransaktioner. Detta tycker jag är att kasta ut barnet med badvattnet. Den andra regeln till hjälp för kontrollarbetet gäller det minsta timantal som den medhjälpande maken har måst arbeta i företaget för att få tillgodoräknas ersättning som beskattas hos denne. Såväl utskottsmajoriteten som reservanterna är överens om att någon tidsgräns behövs av kontrollskäl, och i detta fall har alltså rättvisesynpunkterna fått vika ur båda åsiktsriktningarnas synpunkt. Åsiktsskillnaderna gäller om den tidsgränsen skall vara 400 timmar per år, som majoriteten föreslår, eller 600 som reservanterna föreslår. Det rådde f. ö. bred enighet om gränsen 600 timmar per år i de båda utredningar som från början kom med förslaget. Reservanterna menar att vid så lågt timantal som 400 om året finns det knappast någon möjlighet att kontrollera någonting. Av naturliga skäl finns praktiskt taget ingen annan kontrollmöjlighet än de egna anteckningarna att gå på, och med endast 400 timmar per år blir det svårt för taxeringsmyndigheten att bestrida riktigheten av yrkandena även om de är felaktiga. 600 timmar per år ger ytterligare en liten marginal, men jag är medveten om att för den som vill göra godtyckliga uppdelningar är inte heller den regeln till fyllest. 600 timmar är dock bättre än 400, men den viktigaste kontrollregeln är, som jag tidigare har sagt, ändå tredjedelsregeln. När det sedan gäller hur barn som arbetar i föräldrarnas rörelse skall avlönas och beskattas så tror jag det är mindre som skiljer reservanter och majoritet från varandra än när det gäller makar. På den här punkten rör det sig om vilka kontrollmöjligheter som finns för att förhindra missbruk. Statsrådet och utskottsmajoriteten anser att av kontrollskäl bör för barn upp till 16 års ålder inkomster från föräldrarnas rörelser beskattas hos föräldrarna. Reservanterna instämmer i detta ställningstagande, men man anser att samma skäl för att förhindra missbruk finns även för hemmavarande barn som är äldre, om dessa är fulltidssysselsatta genom studier på heltid. Dagens studiearbete är så hårt, att det inte kan bli mera tid över till förvärvsarbete när man kommit in i gymnasieskolan än det var på grundskolans högstadium. Ersättning till barn som skall beskattas hos barnen själva bör därför inskränkas till ferier eller liknande ledigheter som omfattar minst en månad, och så är reglerna konstruerade i dag. Detta ger en garanti för att godtyckliga uppdelningar av familjeinkomsten kan begränsas i mycket hög grad. Jag medger gärna att det kan förekomma fall då arbetsinsatser i rörelsen görs även vid andra tillfällen, men omfattningen därav är säkerligen inte större än att skattens uttagande på föräldrarna i stället blir en mycket måttlig pålaga i förhållande till de kontrollvinster som göres. Jag tror f.ö. inte heller att det kan röra sig om belopp som är större än de som man förbjuder den som är under 16 år att ta upp som egen inkomst. I princip kan det alltså inte vara någon skillnad. Den särskilda regeln för 16-18-åringar, dvs. att de själva måste ha beskattningsbar inkomst för att få ta upp inkomst från föräldrarnas rörelse, kan tyckas vara i hårdaste laget, men den fyller säkert en stor kontrollfunktion för att förhindra godtyckliga överföringar, som då skulle bli helt skattebefriade. I debatten har kritik riktats mot dessa regler om skatterna för barn som tillfälligt gör insatser i föräldrarnas jordbruk och rörelse, och man menar att det är en diskriminering av dessa i förhållande till de ungdomar som tar tillfälliga jobb på den vanliga arbetsmarknaden. Utskottsmajoriteten har instämt i den kritiken. Vad man då bortser ifrån är att det på den öppna arbetsmarknaden finns två parter, men för barn i den egna rörelsen finns det bara en part. Det ligger i den partens intresse att minska föräldrainkomsten och överföra den till barnen där den många gånger kan bli helt skattefri eller i varje fall få betydligt lägre skatter. På öppna arbetsmarknaden finns en motpart som bedömer arbetsinsatsen. I det egna företaget kan den bli helt godtycklig. Alla jämförelser med den vanliga arbetsmarknaden haltar således betänkligt. En annan faktor som man alltid bortser ifrån i debatten är att några sådana här möjligheter inte finns beträffande andra inkomster. Om barn hjälper sina föräldrar i deras tjänsteutövning torde det vara mycket svårt blontaxerad villa utför reparationsarbeten, går det inte att föra över inkomster från villan till barnet, medan det går alldeles utmärkt i fråga om en av föräldrarna ägd jordbruksfastighet. Av detta framgår att den här frågan redan nu är löst på ett sätt som inte är så moraliskt upprörande. Ett visst pris får man också löv att betala för att taxeringskontrollen över huvud taget skall fungera. Herr talman! Det finns flera frågor att ta upp med anledning av detta betänkande, men till dem återkommer andra talare. Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till de reservationer som finns fogade till utskottsbetänkandet.

Herr talman! Utskottsbetänkandet behandlar flera olika frågor. Jag tar upp dem i tur och ordning. lemmar för inkomster för företaget: De lättnader i fråga om den s.k. faktiska sambeskattningen som beslutades i våras hade föreslagits av 1972 års skatteutredning.

Jag erkänner gärna att det här handlar om ett svårt avvägningsproblem. Å ena sidan står intresset av att genomföra principen om individuell beskattning, å andra sidan står nödvändigheten av att ha en betryggande kontroll av att reglerna icke utnyttjas för skatteflykt. Herr Wärnberg har här utförligt belyst de risker som föreligger i det avseendet, och jag skall inte upprepa vad han har sagt. Vi anser att den avvägning som gjordes i våras kan försvaras och motsätter oss därför de förslag till ändringar som har lagts fram i den nya propositionen. Beträffande förslaget att företagarnas premier för grupplivförsäkring skall vara avdragsgilla: Det måste anses mindre lämpligt att utvidga avdragsmöjligheterna i ett läge när hela avdragssystemet prövas av skatteutredningarna. Vi vill emellertid inte motsätta oss förslaget, men vi anser att detta måste begränsas så att företagarna inte ges otillbörliga förmåner. Det kan ske genom strykning av ordet ”väsentligt” i lagtexten. Beträffande förslaget om höjning från 18 000 till 30 000 kr. av den avgiftsfria inkomstdelen för egenföretagare vid erläggande av allmän arbetsgivaravgift: Propositionen motiverar förslaget med att man vill, som man säger, ”bereda egenföretagarna ytterligare lättnad”. Det är naturligtvis också det saken gäller. En sådan speciell skattelättnad för en viss samhällsgrupp får i verkligheten betalas av andra skattebetalare, främst av lönearbetarna. Redan den nuvarande frigränsen, 18 000 kr., är generös. Vi kan inte finna att något hållbart skäl anförts för en ytterligare höjning. Häromdagen genomdrev det borgerliga transportkompaniet särskilda skattelättnader för 25 96 av inkomsttagarna — de med de högsta inkomsterna. Nu vill man genomdriva en extra skattelättnad för företagarna. Det är borgerlig politik i dess prydno! Gruppegoism från dem som ligger i de högre skikten när det gäller inkomster och förmögenheter är den borgerliga politikens kännetecken som den framträder i de skatteförslag som vi har haft till behandling de senaste dagarna. Förslaget bör avslås. Slutligen beträffande förslaget om utvidgning av den s.k. 80/85-procentsregeln: Denna fråga utreds f. n. av de sittande skatteutredningarna. Häromdagen avslog riksdagen en rad förslag med hänvisning just till detta, förhållande. På den här punkten struntar man alltså blankt i sitt eget argument, som var så viktigt här i kammaren bara i förrgår! Det är med den borgerliga majoriteten precis som Karl Marx skrev om den engelska högkyrkan, att den hellre förlåter ett angrepp på 38 av sina 39 trosartiklar än på en trettioniondel av sina penninginkomster. 80/85-procentsregeln bör över huvud taget inte utvidgas, utan i stället begränsas, framför allt på så sätt att förmögenhetsskatten inte inräknas. Skatt på förmögenhet har ju i och för sig inget samband med skatt på inkomst, utan den bör vara en skatt på förmögenheten.

Herr talman! Herr Wärnberg har ju mycket noggrant gått igenom de bestämmelser som vi har på det här området när det gäller familjeföretagens beskattning. Vi har sedan åtskilliga år, alltsedan år 1970, hårt kritiserat det system som man då skapade för denna kategori av inkomsttagare. Det berodde ju på det förhållandet att vi det året tog bort den egentliga sambeskattningen och införde en särbeskattning. När vi då jämför dessa två olika system finner vi att man tidigare har haft två olika skatteskalor, där det var en som gällde för sambeskattningsfallen och en som gällde för särbeskattningsfallen. På det viset hade man skapat någorlunda rättvisa mellan de två grupperna.

Vi lyckades inte få till stånd någon ändring trots en oändlig massa motioner i riksdagen. Så småningom har vi emellertid fått en förändring, och det kanske främst berodde på den utredning som både herr Wärnberg och jag var med i, nämligen företagsskatteberedningen. Vi tog där, som herr Wärnberg mycket riktigt redovisat, upp problemet att aktiebolagsformen kommit att användas på ett sätt som man inte hade avsett från början. Man kom att t.o.m. sätta tjänster på bolag. Därmed uppstod en skatteflykt som vi inte kunde acceptera. Det var också därför det rådde enighet om att täppa till dessa möjligheter till oskälig uppdelning. Men i det förslag som framlades föregående år fullföljde man inte —- och det förvånade mig — den här principen och skapade rättvisa för de stora grupper som under så många år hade beskattats helt felaktigt. De tidigare sambeskattade skulle nu kunna dela upp sina inkomster, 130 men då införde man den mycket snäva begränsningen att den medhjälpande maken skulle arbeta minst 600 timmar om året för att man skulle få göra en sådan uppdelning. Vi erkänner också att det är nödvändigt med någon liten begränsning. Därför föreslog vi som en kompromiss 400 timmar. Men det är klart att man inte kan gå hur långt som helst här. Människorna tycker att det är egendomligt om de trots att de arbetar två och en halv månader — det motsvarar 600 timmar — inte själva skall få deklarera för den inkomsten; det skall den s.k. företagsledande maken göra. Vid ganska vanliga inkomster ligger marginalskatten nu på omkring 70 96. Det gör att beskattningen av den del av inkomsten som den andra maken skulle ha tjänat och från vilken vederbörande skulle ha kunnat göra vanliga avdrag blir mycket hård. Den mest markanta orättvisan i detta sammanhang är emellertid att den medhjälpande maken — vilken ofta är hustrun — inte har möjlighet att utnyttja de sociala stödåtgärderna. Vederbörande har inte kunnat få sin rättmätiga sjukkasseersättning, vederbörande har inte haft möjligheter att bygga upp ett pensionsskydd. Detta är förhållanden som ingen kan hävda är tillfredsställande. Det är nödvändigt, menar vi, att rätta till detta. Detsamma är fallet med den av herr Wärnberg så omhuldade tredjedelsregeln. Den innebär ingenting annat än att den medhjälpande maken i de flesta företag inte kan få en marknadsmässig ersättning. För att vederbörande skall kunna få en marknadsmässig ersättning erfordras att den företagsledande maken har en inkomst som är dubbelt så stor som den marknadsmässiga ersättningen för den medhjälpande maken. Det är ytterligt få av dessa småföretag som ger en vinst som räcker till detta. Nu säger herr Wärnberg att det system som vi föreslår skulle öppna alla vägar till skatteflykt. Vi har ju i stället täppt till möjligheterna att på ett orättmätigt sätt utnyttja bolagsbildningen. Det finns inga möjligheter att få en större inkomst än vad som motsvaras av en marknadsmässig ersättning. Det kan väl i alla fall inte vara en oskälig del som man på det sättet lägger på vederbörande. Förhållandet är ungefär likadant när det gäller barns deltagande i föräldrars verksamhet. Det beslut som fattades av vårriksdagen genom lottning innebär ett system där ungdomar som har fyllt 16 år icke kan få deklarera för sin inkomst av arbete i föräldrarnas rörelse med mindre de har varit hemma och arbetat en hel månad i en följd. Vi som något litet känner till småföretagsamheten vet ju att barn och skolungdom ofta under kortare ferier, lördagar och söndagar på ett verksamt sätt bidrar med arbete i rörelsen. Då är det förskräckligt orättvist om de inte skulle ha möjlighet att uppbära någon ersättning, utan ersättningen för deras arbete skulle läggas ovanpå faderns inkomst och på det sättet bli föremål för en mycket hård marginalbeskattning. Det är det som vi har reagerat emot, när vi har sagt att det är rimligt och riktigt att vi får ett system som medger att dessa ungdomar får del av inkomsten för sitt arbete. Kamrater till en sådan ung person, som under en lördag och söndag går in i vårdarbete — det är inte alls ovanligt, jag känner oändligt många ungdomar som gör det — får hundraprocentig timersättning där och får på det sättet ut ganska mycket pengar. Men om de inte når upp till en inkomst på 4 600 kr. om året behöver de inte betala någon skatt, medan däremot ungdomar, vilkas föräldrar har ett jordbruk eller en liten rörelse där dessa ungdomar hjälper till och arbetar lika mycket, skulle vara förhindrade att uppbära motsvarande inkomst. Jag tror inte att det går i längden att upprätthålla ett system som skapar en så utomordentligt allvarlig orättvisa. Jag tror att även herr Wärnberg är beredd att erkänna att det är rimligt att låta även dessa ungdomar ta del av inkomsten för sitt arbete. Jag har här försökt att förklara hur vi ser på detta. Det är inte på det sättet, herr Wärnberg, att man öppnar möjligheter till skatteflykt. Kontrollmöjligheter finns, och vi är alla överens om att ställa ytterligare krafter till förfogande för taxeringsväsendet. Varje år tillförs taxeringsväsendet allt fler tjänster. Kom inte och säg att en grupp i riksdagen är förespråkare för ett system som skapar möjligheter till skatteflykt! Viljan att försöka skapa ett system som gör det möjligt att hålla efter dem som försöker smita från skatten är säkert lika god hos oss allesammans. Men vi får inte ha ett system som innebär att man för den här kontrollens skull skapar så utomordentligt allvarliga orättvisor som det nuvarande systemet gör. Sedan skulle jag bara vilja säga några ord om ytterligare ett problem, som egentligen inte finns redovisat i betänkandet. Vi hade tidigare motioner om att småföretagare skulle ha möjligheter att, när de gjort upp sitt bokslut, också göra en avsättning så att de ökade sin lön. Småföretagarna har ofta bekymmer med sin likviditet. Därför gör de ofta på det sättet att de tar ut minsta möjliga lön under året. När de sedan gör bokslutet och räknar ihop tillgångarna, kanske det visar sig att det finns möjligheter att öka inkomsten något. Men då har de kanske redan avlämnat sin egen deklaration och gör den här avräkningen i bokslutet. På det sättet får man inte deklarationen på samma år som man gör avdraget i böckerna. Det är ett system som har tillämpats väldigt mycket. Nu hade utskottet till sitt förfogande en skrivelse från Sveriges Hantverks och industriorganisation där man just påpekade detta förhållande och med ett exempel visade att om i bokföringen gjorda avdrag för företagsledarens räkning inte skulle godkännas kunde det innebära en 130 procentig marginalbeskattning. Vi menar att man i framtiden skall försöka se till att vi inte behöver ha det här, men på grund av att bestämmelserna togs så sent förra året finns det en del som ännu inte har observerat det. Då menar den här organisationen att man möjligen kunde ha gjort ett undantag genom övergångsbestämmelser. Utskottsmajoriteten ville emellertid inte vara med på det, och jag beklagar att vi inte kunde få samling omkring detta.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

Herr talman! Herr Magnusson har sagt att när vi genomförde särbeskattningen 1971 blev det kvar ett system som gav orimligt höga skatter just för de människor som fick behålla den faktiska sambeskattningen. Han kunde inte begripa varför. Men han svarar omedelbart själv och slår fast att vi i företagsskatteberedningen har kunnat konstatera att människor gick över och bildade bolag och gjorde en skatteflykt som vi icke kunde acceptera. Då förstår kanske herr Magnusson varför man inte kunde ta med alla från början. Det hade blivit exakt samma skatteflykt, även från dem som icke hade bolag. När det gäller de 400 eller 600 timmarna säger herr Magnusson att man inte kan acceptera att människor kanske arbetar i två och en halv månad utan att få skatta för sina pengar själva. Men herr Magnusson accepterar två eller en och tre kvarts månader. Det är ingen principiell skillnad utan det är endast fråga om en gradskillnad om man skall ha 400 eller 600 timmar. 600 timmar är lättare att kontrollera, det blir nog ändå inte mer än 400 timmar. Ju mindre timantalet blir, desto svårare är det att kontrollera. Herr Magnusson menar att man undanhölls de socialförmåner man hade rätt till. Jo, men herr Magnusson, om man fuskade skapade man sig också orättfärdiga socialförmåner som man inte har rätt till. De här påståendena kan vändas mot varandra. Sedan menar herr Magnusson att det mest orättfärdiga av allt är att man här sätter den marknadsmässiga lönen i förhållande till makens inkomster. Ja, det är inte löntagarinkomster det rör sig om, utan företagarinkomster. Båda två har företagarinkomster, och det är hur den företagarinkomsten skall delas vi diskuterar. Om tredjedelsregeln är riktig, om det skall vara 40 eller 60 926 kan man diskutera. Man kan alltså diskutera gradskillnader här också. Men att man i dag kan ge en medhjälpande make en marknadsmässig lön på 45 000 kr. och chefen inte får ett öre, det anser jag vara fel. Då har man alltså delat galet. Man måste försöka dela företagarinkomsten på ett någorlunda vettigt och rimligt sätt. Det är där man öppnar alla dörrar nu. Låt oss anta att en riksdagsman, som ju har ett stort arvode, är företagare. Han vill kanske inte ta ut ett öre från företaget utan vill ge den medhjälpande maken hela inkomsten intill den marknadsmässiga lönen. Det är ett exempel — jag skulle kunna ta många andra. Man måste alltså här ta hänsyn till andra inkomster. Och att ge båda makarna samma inkomst om den ena är chef för företaget och den andra sköter ett jobb som ute på marknaden är mycket dåligt betalt, tycker jag är lika felaktigt.
Herr talman! Herr Wärnberg gör gällande att jag sagt att man skapade ett bolagssystem som kunde utnyttjas för skatteflykt. Det var i det sammanhanget inte dessa småföretagare jag talade om, utan vad jag avsåg var de bolag som tillkom för att man skulle kunna sätta löneinkomster på bolag och där makarna kunde dela upp inkomsten. Vi var överens om att detta var oriktigt, och det har vi redovisat i vår utredning.

Herr Wärnberg tog exemplet att en företagschef skulle kunna låta en inkomst på 45 000 kr. gå till den medhjälpande maken, medan han själv inte tog ut någonting, eftersom han är riksdagsman eller har någon annan sysselsättning som ger en inkomst. Men en sådan ordning är ju helt naturlig. Om han har en krävande sysselsättning utanför företaget är det väl rimligt att maken, som tydligen sköter företaget, också får uppbära inkomsten. Jag kan inte förstå vad det är för fel med detta. Därför är också tredjedelsregeln helt orimlig.

Det är ingenting annat än en ren diskriminering av kvinnan i familjen. Det är därför som vi har reagerat så hårt på denna punkt.
Herr talman! Herr Magnusson har nu erkänt — han sade det ordagrant — att det bildades bolag som medförde en skatteflykt, som inte kunde accepteras. Vad tror herr Magnusson att det skulle ha blivit för skillnad om samma regler hade gällt enskilda firmor? Hade han inte då fått en skatteflykt, som inte kunde accepteras, och hade vi inte då även i detta fall fått införa dessa spärrar? Jag tror inte att människorna ändras därför att det bildas ett bolag. Människorna finns kvar på samma sätt, och det går inte att komma undan detta problem. Det är bara så att anledningen till att vi haft en sambeskattning under årens lopp är att vi velat förhindra skatteflykt. När vi sedan skapade spärrar för att hindra skatteflykt, ville man omedelbart luckra upp dessa spärrar. Sedan är det tydligen bara en gradskillnad i orättvisan. Herr Magnusson accepterar en och tre kvarts månad utan socialförmåner men inte två och en halv månader. Jag säger att det blir nog inte mer än en och tre kvarts månad, även om vi fastställer två och en halv månader. När det gäller tredjedelsregeln skall vi dela upp inkomsten i förhållande till makarnas arbetsinsatser. Den marknadsmässiga lönen för en företagsledare jämförd med den marknadsmässiga lönen för en person som sköter ett underordnat arbete är ju sådan, att det är rimligt att företagsledaren tar ut två tredjedelar av inkomsten. Men chefen skulle alltså nu inte behöva ta ut ett enda öre ens för att leva — därför att det skattemässigt kan vara fördelaktigare att den medhjälpande maken får så mycket som möjligt. Det är den möjligheten som utskottsmajoriteten här har ordnat upp på ett ännu bättre sätt än förut, för nu blir den legaliserad också. Förut var man åtminstone tvungen att ta ut marknadsmässig lön i alla lägen, men nu kan man flytta pengarna hur som helst. Man behöver inte ta ut ett öre om man inte vill. Och om det å andra sidan skulle visa sig att den medhjälpande maken har stora inkomster bredvid behöver den inte påföras ett enda öre. Skillnaden är alltså att man nu helt godtyckligt kan göra precis som man vill. I fråga om barnen säger herr Magnusson nu att ett barn som är hemma hos sina föräldrar när som helst kan göra en timme då och en timme då. Det enda bevis som finns för att han har gjort den där timmen är att han för en anteckning. Så enkelt är det alltså att föra över inkomster från föräldrar till barn. Man säger bara: Nu var han här och skrev upp en timme i min bok, så nu skall en timmes lön föras över. Sedan kan man lägga ihop detta under årens lopp. Vi har sagt att barnet måste ha ledigt minst en månad för att kunna tillgodogöra sig sådan lön. Det är den stora skillnaden, och vi tycker att det är ett rimligt krav. Det skulle också vara väldigt intressant att gå in på det här tantiemet som herr Magnusson tog upp nu senast och där utskottet vägrade att ta initiativ för det är ytterligare en skatteflyktsmöjlighet som han där vill öppna.

Herr talman! När herr Wärnberg talar om skatteflyktsmöjligheterna bortser han ju helt och hållet från att de förslag som vi i företagsskatteberedningen lade fram innebar utomordentligt hårda restriktioner för att få bort skatteflykten, eller vad vi kallar det. Det är ju därför vi i dag befinner oss i en helt annan situation än förut. Vi har t.ex. varit överens om att fr.o.m. nästa års deklarationer kräva mycket nogranna detaljupplysningar av de här företagen för att därigenom förhindra skatteflykt. Det finns alltså helt andra kontrollmöjligheter i fortsättningen, och vi menar att när vi har infört detta kontrollsystem är det också möjligt för oss att skapa en rättvisa som vi anser vara nödvändig. Vi måste väl också ta hänsyn till alla de seriösa människor som troget jobbar och sliter ute i småföretagen för att skaffa utkomst åt sig och de sina och samtidigt fyller en mycket stor uppgift i samhället. Jag tycker - men det kanske inte herr Wärnberg gör — att det är av utomordentligt stor betydelse för vårt land att vi har kvar alla de här småföretagarna. De skapar ju också en mycket betydande sysselsättning för andra. Vi måste ta en viss hänsyn även till dessa människor, och det gör vi, tycker vi, på ett rimligt sätt genom de förslag som vi lagt fram. Vi har också skapat möjligheter för den kontroll som vi anser vara nödvändig.

Regeringen och utskottsmajoriteten föreslår som bekant att egenföretagare skall betala arbetsgivaravgift endast på den del av inkomsten som överstiger 30 000 kr. F.n. gäller att avgift skall betalas på den del av inkomsten som överstiger 18 000 kr. De socialdemokratiska ledamöterna i utskottet har reserverat sig mot denna ändring och menar att 18 000-kronorsgränsen är mera rimlig. Flera skäl talar för att redan denna gräns är ganska generöst tilltagen. Det anmärkningsvärda är att varken regeringen eller utskottsmajoriteten har presenterat några egentliga skäl för att höja gränsen till 30 000 kr. Man säger bara att syftet med höjningen är att egenföretagarna skall få ytterligare lättnader. Och det är klart att det blir en lättnad för denna grupp av företagare, men frågan är om det finns några sakliga skäl för att minska denna avgift med 480 kr. per år, som förändringen innebär. Motivet för att över huvud taget ha ett fribelopp för egenföretagare har varit och är att det i rörelseinkomsten också kan finnas inkomst av exempelvis kapital, alltså inkomster som inte är belagda med arbetsgivaravgift för anställd personal. Men även om man beaktar detta går det inte, såvitt vi kan förstå, att sakligt motivera en höjning av fribeloppet utöver de 18000 som nu gäller. Riksdagen har vid flera tillfällen sagt att vår skatte och avgiftspolitik bör vara konkurrensneutral, och jag tycker att vi också i fortsättningen borde hålla fast vid denna målsättning. Men om man nu som här har föreslagits befriar en viss grupp företagare från att betala avgift på en så stor del av inkomsten, då blir denna grupp onekligen gynnad i förhållande till andra grupper. I den motion som reservationen bygger på erinras också om att det redan nu finns tendenser till att företag med ett visst antal anställda slås sönder till enmansföretag just för att skapa ett mera gynnsamt läge när det gäller arbetsgivaravgifterna. Om man nu höjer detta avgiftsfria belopp ytterligare blir det naturligtvis ännu mera lockande att slå sönder företag till enmansföretag, och det kan ju knappast vara meningen att vårt skatte och avgiftssystem skall stimulera en sådan utveckling. Skulle det dessutom bli så att vi i den framtida skattepolitiken minskar den direkta inkomstskatten och i motsvarande grad höjer produktionsfaktorsbeskattningen, då kommer denna snedvridning av konkurrensen att bli än mer markerad. Vi anser att man under alla förhållanden borde kunna vänta med att ändra nuvarande regler tills man diskuterat frågan om företagens skatter i sin helhet. Det har ju heller inte presenterats några direkta skäl för den föreslagna ändringen, och jag ber därför att få instämma i herr Wärnbergs yrkande om bifall till reservation nr 2.

Herr talman!

Den ena utredningen på företagsskattesidan hade till uppgift att eliminera de betydande förmåner som fåmansbolagen hade. Den andra utredningen hade till uppgift att eliminera diskrimineringen av enskilda företag där sambeskattningen var obligatorisk. Man kan naturligtvis, som herr Wärnberg har gjort i sin utredning, inrikta sig på att få fram exempel på hur fåmansbolag missbrukat det gällande skattesystemet eller, rättare sagt, exempel på hur bolag bildats enbart för att uppnå skattefördelar. Det är klart att den utredningen inte plockade fram något annat material än det som visade att det fanns företag som missbrukade situationen. De många andra var ju ointressanta. Utredningens betänkande blev något av en handbok för dem som letade efter möjligheter att smita undan beskattning.

Då uppkom frågan vilken minsta arbetsinsats som krävs för att man skall få vara med i det här systemet. Uppfattningarna var mycket skilda. Herr Hermansson har apostroferat mitt arbete i utredningen — jag vill minnas att han nämnde mig tillsammans med nuvarande budgetministern. Vi började faktiskt resonera om 300 timmar, och i ett skede var vi överens om att lägga fram förslag om 400 timmar. Men som jag sade när vi diskuterade den här frågan i kammaren förra gången kom socialdemokraterna i utredningen att drabbas av total handlingsförlamning. Hela ärendet stoppades undan till dess att riksdagen begärde hos regeringen att utredningsarbetet skulle fortsätta. Det beslutet fattades med lottens hjälp. För att över huvud taget få fram ett förslag och få möjlighet att diskutera frågan i riksdagen ansåg vi det vara bättre att gå med på 600 timmar än att det inte blev något resultat alls. Under remissbehändlingen framfördes mycket hård kritik både mot tredjedelsregeln och mot att det skulle krävas 600 timmar för att man skulle kunna särbeskattas. Efter den kritiken ansåg vi oss näppeligen ha anledning att hålla fast vid utredningsmajoritetens förslag. Det mest anmärkningsvärda i den förra propositionen ansåg jag var behandlingen av barn över 16 år som arbetar i föräldrarnas företag. Det krävdes ju att de arbetar minst en månad sammanhängande för att de över huvud taget skall få räkna sig till godo någon lön. Det förekommer i mycket stor utsträckning att ungdomar som studerar på heltid förvärvsarbetar lördagar och söndagar, helgdagar osv. — antingen i föräldrarnas företag eller i annan verksamhet. De som arbetar på så obekväm tid kan tjäna ihop mycket betydande belopp och får också lyfta lönen, utom då det är fråga om arbete i föräldrarnas företag. Jag skall ta ett exempel, som naturligtvis hör till de mera drastiska och väl inte i och för sig belyser vilka belopp man kan tjäna från fredag kväll till måndag morgon. Jag skulle vilja peka på medicine kandidater, som betraktas som heltidsstuderande för att så småningom bli läkare. Många av dessa vikarierar från fredag kväll till måndag morgon på läkartjänst. Då tjänar de flera tusen kronor varje veckoskifte. Detta är naturligtvis ett mera ovanligt exempel, men det är i alla fall ett exempel på att man kan göra betydande arbetsinsatser under fritiden, om man är frisk och stark och villig att arbeta. Jag tyckte för min del att detta var det största och mest anmärkningsvärda felet i den proposition som riksdagen antog, delvis med lottens hjälp. Beträffande de andra avsnitten var det anmärkningsvärt att vi inte kunde nå enighet om en rimlig nivå. När Erik Wärnberg säger att 600 timmar är nödvändiga för att taxeringsmyndigheterna skall kunna försäkra sig om att det föreligger förvärvsverksamhet i betydande omfattning, menar jag att det är att ställa kravet för högt. Under arbetets gång i företagsskatteberedningen lanserades ett tag förslaget att man skulle begära minst halvtid för att det över huvud taget skulle bli en delning av inkomsten. Den som arbetade 600 eller eventuellt 800 timmar skulle alltid samtaxeras. Detta leder ju till orimliga konsekvenser. Att inte gå lägre än till 400 timmar kan kanske accepteras, så länge vi har avdraget på 1800 kr. kvar i beskattningen. Då kan man ju få detta grundavdrag i stället. Men det ger ju inte stora möjligheter att komma in i socialförsäkringssystemet. ATP-systemet är ännu spärrat genom basbeloppet, men det är onekligen anmärkningsvärt att det inte skall gå att komma med i sjukförsäkringen. Jag var ganska förvånad över Erik Wärnbergs anförande. Han brukar framträda mycket måttfullt och klokt i sina inlägg här i riksdagen. Men i dag säger han att om man följer regeringens och utskottsmajoritetens förslag kommer man att legalisera skatteflykt. Jag tror att vi ganska lugnt kan ta det förslag som här föreligger. Om det efter några år skulle visa sig att detta verkligen ger legala möjligheter till skatteflykt av betydande mått — vilket jag inte tror — kan herr Wärnberg väl komma igen. Jag är dock ganska övertygad om att de spärrar som fortfarande finns kvar är tillräckliga. Det är ju de väsentliga spärrarna. Man får inte beräkna mer än marknadsmässig lön för det utförda arbetet vare sig det gäller medhjälpande make eller barn. Jag är övertygad om att taxeringsmyndigheterna kommer att kunna kontrollera detta så att det stoppar alla mera påtagliga tendenser till skatteflykt. Vi har ju i övrigt i skatteutredningarna att se på hur vi skall kunna bekämpa skatteflykten över hela fältet — om det blir med en generalklausul eller vilka andra metoder man skall använda. Jag utgår för min del från att det är en hel mängd olika metoder som vi får använda gemensamt. Men jag tror inte vi behöver befara att skatteflykten på något sätt kommer att öka genom de justeringar som görs för att lösa den faktiska sambeskattningen. Vi skall genom detta beslut ge de lättnader för de enskilda företagen som avsågs när vi gick in för att i princip avskaffa den faktiska sambeskattningen och i möjligaste mån införa särbeskattning också här. I fråga om fåmansbolagen skall vi ha tillräckliga spärrar för att det missbruk, som tyvärr tidigare förekommit i betydande mått, inte skall kunna fortsätta.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
Herr talman! Vi är överens om att det i princip inte skall vara sambeskattning av rörelsedrivande makar. Det har under många år varit ett krav från bl.a. folkpartiet. Vad vi inte är överens om är hur de spärregler skall utformas som förhindrar missbruk av möjligheten att dela upp inkomstbeskattningen mellan makarna. 600-timmarsgränsen och tredjedelsregeln, som ju blev riksdagens beslut i' våras efter lottning, omöjliggör i många fall att önskemålet om individuell beskattning av makarnas inkomster kan tillgodoses. Låt mig bara ta ett par exempel beträffande 600-timmarsregeln. En lantbrukarhustrus medverkan ca en och en halv timme vid morgonmjölkningen varje dag, dvs. totalt ca 500 timmar per år, skulle således inte vara tillräcklig för att ge henne rätt att deklarera för egen inkomst. En frisörska, som varje fredag och veckorna före jul biträder sin make i frisersalongen, dvs. totalt ca 450 timmar per år, skulle heller inte bli berättigad att deklarera för egen inkomst. Jag tycker att dessa exempel är nog för att visa att kraven på en sänkning av timgränsen har fog för sig. Beträffande tredjedelsregeln kan jag anföra ett par andra exempel: Han driver verksamheten och hon hjälper till med i stort sett lika många insatstimmar per år. Hon sköter kanske djuren och bokföringen, han jorden och skogen. Trots att makarna i detta exempel gör ungefär lika stor arbetsinsats per år skall han deklarera för två tredjedelar och hon för en tredjedel, dvs. hon skall bara deklarera för hälften så stor lön som han. Han har halvtidsarbete i staden och är på deltid ledare för ett mindre textilföretag, där hon och två andra arbetar på heltid. Han skulle få deklarera för två tredjedelar av rörelsens nettoresultat men hon bara för en tredjedel, trots att hon gör dubbelt så stor arbetsinsats som han. Hon skulle t.o.m. kunna få lägre inkomster än sina två anställda arbetskamrater! w De båda anförda exemplen får vara nog för att visa det berättigade i att slopa tredjedelsregeln. Det finns anledning att ha vissa spärregler som kontroll, så att inte missbruk av uppdelningsmöjligheten uppstår. Majoriteten och reservanterna är ense om detta. Det finns dock en mening i reservation nr 1, där reservanterna försvarar tredjedelsregeln med bl.a. följande ord: ”Om en av makarna har en företagsledande funktion bör givetvis denne tillförås större del av inkomsten än en medhjälpande make.” Jag återvänder till ett av mina exempel: Han hade deltidstjänst i staden men förestod hemma på deltid ett mindre textilföretag. Här skulle det vara helt orimligt att ge honom den största inkomstdelen, då hon som arbetskraft gör en större timinsats. Hans arbete som företagsledare inskränker sig kanske till deltidssyssla med bokföring, inköp och en och annan försäljningsresa. De kontrollmöjligheter som utskottet stannat för är dels 400-timmarsregeln, dels kravet att medhjälpande makes inkomst får högst nå marknadsmässig lönenivå. Med dessa regler har taxeringsnämnderna, såvitt jag kan se, godtagbara möjligheter att upptäcka uppenbart missbruk. När man stiftar skattelagar får dessa inte utformas så, att de fiskaliska intressena dominerar på rimlighetens och rättvisans bekostnad. Tredjedelsregeln är, enligt min mening, en helt fiskalisk konstruktion, som kan innebära betydande orättvisor för enskilda skattskyldiga. Tredjedelsregeln skulle oftast drabba den kvinnliga parten som vårt samhälle i dag fungerar. Hon skulle i många fall, trots betydande arbetsinsatser, inte få vare sig en rättvis sjukpenning eller en rättvis ATP poäng. Slopandet av tredjedelsregeln är därför en inte oväsentlig insats för könsjämlikheten i samhället. I reservation 2 motsätter sig socialdemokraterna att man för egenföretagarna höjer det fribelopp på vilket man inte tar ut allmän arbetsgivaravgift från 18 000 till 30 000 kr. Att man vill bereda egenföretagarna en ytterligare lättnad är inte ett tillräckligt skäl för att vidta en åtgärd som snedvrider konkurrensen mellan olika företag, säger reservanterna. Inför den argumentationen ligger det nära till hands att ställa frågan om socialdemokraterna hyste samma farhågor när de tidigare började med ett fribelopp på 10 000 kr. och sedan fortsatte att höja det till 18 000 kr. Går det möjligen någon magisk gräns vid 18000 kr.? För folkpartiet, liksom för övriga som tillhör utskottsmajoriteten, står behovet av ytterligare lättnader på detta område för egenföretagare fullt 140 klart. Deras möjligheter att genom rationaliseringar, prishöjningar e. d. kompensera sig för denna allmänna arbetsgivaravgift är i de flesta fall ytterst begränsade. Den fungerar oftast som en extra inkomstskatt för de många jordbrukare, fiskare, handlare, hantverkare och andra som ändå pressas hårt av de övriga avgifterna. Med dessa ord ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 12, som nu debatteras, behandlas också ett avsnitt om rätten till avdrag för egenföretagarnas grupplivförsäkring. Jag ser med tillfredsställelse att egenföretagarna nu kommer att få rätt att göra avdrag för kostnader för grupplivförsäkring i rörelse. Därmed likställs egenföretagarnas avdragsrätt med avdragsrätten för de anställda. I den motion som Axel Kristiansson och jag under en följd av år upprepat har vi krävt en likabehandling av egenföretagare och anställda beträffande denna avdragsrätt. Nu är detta krav tillgodosett i ett enhälligt utskottsbetänkande och jag ser detta med tillfredsställelse. Kravet från oss som motionärer har aldrig gått längre än att vi har begärt en likabehandling av egenföretagare och löntagare. Därför kunde också utskottet helt enhälligt göra den mindre ändring i propositionen som innebar att man tog bort ordet ”väsentlig”. Kravet har aldrig gått längre än till likställighet. När man ser på den omfattning som grupplivförsäkringen i dag har fått kan man starkt ifrågasätta om inte denna försäkring borde inbakas i den allmänna försäkringen och därmed omfatta alla medborgare. Det är kanske en fråga som så småningom kommer att aktualiseras. I övrigt vill jag endast tillägga att jag med tillfredsställelse ser att de hårda och i vissa fall, enligt min mening, direkt orättvisa restriktioner som riksdagen beslutade om i våras nu förhoppningsvis kommer att slopas eller få en annan utformning än som beslutades då. Särbeskattningens införande 1971 innebar den största förändringen av skattesystemet under de senaste decennierna. Det är därför ett mycket berättigat krav som nu tillgodoses när denna rätt till särbeskattning vidgas till att omfatta också makar som gemensamt driver ett företag, där båda gör en arbetsinsats. Jag ser också med tillfredsställelse att företagsformen inte längre får något avgörande inflytande på hur skattereglerna skall tillämpas. Man ger här i debatten sken av att detta förslag skulle vara särskilt välvilligt mot företagare. Vi skall då komma ihåg två saker, dels att företagare som deklarerar för enskild firma, och där båda makarna gjort en arbetsinsats som överstiger 400 timmar, först nu får göra en uppdelning av inkomsten, dels också att det sker en betydande skärpning av tidigare regler för bolag och handelsbolag. Jag vill beröra ett par saker som sagts i den debatt som förts i dag. Jag kan helt instämma i inledningen av herr Wärnbergs anförande, där han betonade att det är två olika slag av regler man måste ställa upp; man måste ta ställning dels till vilka regler som är berättigade för att åstadkomma ett rättvist skattesystem, dels till vilka regler man måste ha för att komma till rätta med skatteflykten. Det är egentligen detta vi diskuterat här hela tiden! Jag delar också uppfattningen att om man utför lika arbete skall inkomsten delas lika.

Det är fortfarande klart fastslaget att det fordras en arbetsinsats, och den minsta arbetsinsatsen för att uppdelning skall kunna göras är 400 timmar.

Det är ett extremt fall, men den situationen skulle kunna uppstå. Det var just för att kunna följa den princip som herr Wärnberg själv sade vara rättvis — att man skulle dela inkomsten efter den arbetsinsats som gjorts — som vi föreslog den ändringen att det skulle utgå högst marknadsmässig ersättning. Genom vårt förslag skapas förutsättningar för att nå det uppställda målet. Jag bedömer inte företagarna som en grupp människor som bara försöker smita från skatten utan de är — det vågar jag säga — lika ansvarsmedvetna medborgare som någon annan. Jag tror det är felaktigt att döma någon grupp hårdare än andra. Vi är, som också betonats i kammaren tidigare, helt eniga i utskottet om att man på allt sätt skall bekämpa skatteflykt, men jag tror samtidigt att det är värdefullt om vi också kan vara ense om att den ena gruppen varken är bättre eller sämre än den andra. Vad vi bör se som vår målsättning är att förhindra skatteflykt. Vad gäller barnén har här talats om den grupp som gör bara en timmes arbetsinsats. Varför inte i stället ta den andra gruppen? Jag framhöll detta i våras och vill gärna upprepa det här. Vi kan ta studerande ungdomar som sköter föräldrarnas företag under deras semester, kanske under 14 dagar — de enda de är verkligt fria under hela året. Det skulle inte föreligga någon rätt att göra avdrag för desa ungdomars arbetsinsats, utan ersättningen för det arbete de utfört skulle läggas på den av föräldrarnas inkomster som är högst. Man kan peka på extrema fall i båda riktningarna, men jag tyckte mig förstå att vi var eniga om att försöka åstadkomma ett så rättvist system som möjligt, och det måste vara den grundläggande målsättningen. Herr talman! I debatten i onsdags sades det någonting om att höjningen av det avgiftsfria beloppet från 18 000 till 30 000 kr. speciellt skulle gynna jordbrukarna. Jag vill bara slå fast att man vid varje årsskifte förhandlar om vilken kompensation som skall utgå enligt jordbruksavtalet och att det därvid också tas hänsyn till arbetsgivaravgiften. I och med att beslut om höjning av det avgiftsfria beloppet nu förmodligen kommer att fattas kommer också värdet av detta att frånräknas från den kompensation som i annat fall skulle ha utgått till jordbrukarna. Jag har en alldeles färsk uppgift om att höjningen av det avgiftsfria beloppet innebär att jordbruket kommer att frånräknas 28,4 milj.kr. Därmed är det helt klart att talet om att detta skulle innebära någon speciell kompensation till jordbruket är felaktigt. Man åstadkommer med denna förändring inte någon total inkomstförbättring för jordbrukarna. Däremot åstadkommer man ett system som är rättvisare och framför allt för den enskilde ter sig betydligt behagligare än om beloppet skulle läggas in i en totalkompensation och därför delas på prisökningar på olika områden. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till skatteutskottets hemställan.

Herr talman! Jag tycker inte att man kan låta en debatt om ändrade beskattningsregler för företagsamheten föras i december månad utan att i det sammahanget också ta upp en av de bestämmelser som riksdagen genomförde när den första propositionen på det här området togs upp till kammarens behandling i våras. Jag tänker på beskattningsreglerna för uttag av tantiem och ägarlöner i fåmansföretag. Tiotusentals företagare står i dessa decemberdagar inför frågan hur mycket de skall kunna tillgodoräkna sig i form av ägarlön när räkenskapsåret gått till sitt slut. Många tror att de utan vidare kan uppskatta detta ganska tidigt under räkenskapsåret, men så är i många branscher ingalunda fallet. Jag kan i detta sammanhang hänvisa till detaljhandeln, där många företag har en fjärdedel av sin årsomsättning på julhandelsmånaden december. Hur skall man i sådana branscher, med en osäker och ryckig prissättning, kunna ens tillnärmelsevis uppskatta vad som blir den verkliga vinsten och därmed ägarlönen för det gångna året? Man har här gjort sig skyldig till att genomföra en helt obillig konstruktion, nämligen att för att en ägarlön med tantiem skall vara avdragsgill skall beloppet i fråga ha utbetalats under det räkenskapsår som det skall dras av på. En företagare i fåmansbolag, som vill ta ut lön ur sitt företag i förhållande till den vinst det skapat för året, måste senast den 31 december detta år göra sitt uttag ur företaget, med risk att han kan felberäkna skatten med tiotusentals kronor. Det är så uppenbart orimligt så att var och en som är praktiskt verksam inom detta område tycker att det är skevt. Jag råder ärade kolleger i riksdagen att t.ex. under juluppehållet tala med företagare, bokförare, revisorer om det här problemet. Ni skall finna att detta inte är ett problem som gäller ett litet fåtal och som man kan rycka på axlarna åt. Det gäller en stor mängd företagare. Det är inte heller fråga om skatteflykt eller långt mindre skattefusk utan om hur en många gånger strävsam yrkeskår under ängsliga förhållanden skall få ersättning. Det är enkelt att ordna om den som är fåmansföretagare finge möjlighet att avlämna sin deklaration samtidigt med företaget. Då skulle han i rimlig och laga tid kunna inbetala fyllnadsskatt senast den 30 april för det gångna året. Den skattekredit som man här särskilt vänder sig emot skulle bli av ringa betydelse. Jag har gripit till orda för att rikta kammarens uppmärksamhet på detta. Här har vi åter en övernitisk aktion från myndigheternas sida, där man skjuter för skarpt på dem det berör. Jag kan inte underlåta att säga detta, eftersom så många har klagat hos mig för den här sakens skull under den gångna tiden. Jag tycker att det är viktigt att kammaren vet att detta inte är någon bagatell. Det är en viktig fråga hur fåmansföretagare, som mer än de flesta andra lever under förhållanden som skapar ängslan och oro — inte minst i tider som dessa —, skall få sin rimliga ersättning riktigt och rättvist skattebelagd. Jag kan av formella skäl inte framställa något yrkande, utan får inskränka mig till att vidarebefordra detta nödrop från alla de berörda!

Herr talman! Låt mig först besvara en av herr Magnussons frågor, som jag inte hann med i det förra replikskiftet. För mig och för hela utskottsminoriteten är det lika viktigt att ha småföretagen kvar. Det är en ärlig deklaration. Men småföretagen måste följa samma skatteregler som alla andra inkomsttagare här i landet. Det är den saken vi talar om. Jag har aldrig någonsin velat framställa en viss grupp av människor som speciellt stora skattesmitare. När herr Andersson i Knäred gör gällande att företagsskatteberedningen skulle ha sagt att en viss grupp människor är stora skattesmitare och att man skär alla över en kam, så är detta fel. Varken skatteberedningen eller jag har sagt någonting sådant, utan vi anser att huvudparten av alla människor är lojala. Men det förekommer ett omfattande missbruk i detta sammanhang. När herr Andersson talar om att vi har upprättat en katalog eller en handbok för kommande skattesmitare, så är också detta felaktigt. Vi ingriper mot de förhållanden som vi tagit upp i handboken. Men herr Andersson är nu beredd att ta avstånd från två av de åtgärder som han själv tidigare varit med om att tillstyrka, nämligen regeln om 600 timmar och framför allt tredjedelsregeln, som är det viktigaste av allt. Vad som skiljer barn i egen rörelse från barn i andra rörelser är att det inte förekommer några tvåpartsförhållanden i den egna rörelsen — egenföretagare, där finns det bara en part. Vill föräldrarna minska sin skatt, har de stora möjligheter att föra över en eller annan timme på barnen. Detta är en möjlighet till skatteflykt som kan användas, men jag är inte säker på att den används. Men vi skall ha klart för oss att det inte går att jämföra detta med det arbete som har utförts på den öppna marknaden. Där bedömer man vad barnen kan uträtta, men det är inte fråga om det i den egna rörelsen. Det är detta som är den stora skillnaden. Det är inte heller fråga om att man behöver arbeta där en månad, men förutsättningen för att man skall kunna föra över inkomsten är att man har ledighet från heltidsstudierna under en hel månad. Jag tog i ordentligt, och herr Andersson tyckte att det var emot mina principer. Men någon gång måste också jag säga ifrån, herr Andersson! Här har faktiskt utskottsmajoriteten öppnat en legal väg till skatteflykt. Jag har sagt att det har fuskats tidigare av några, men nu behöver man inte fuska längre — nu kan man helt enkelt dela upp inkomsterna precis som man vill. Enligt herr Mundebos proposition var det obligatoriskt att ta upp marknadsmässig lön, men utskottsmajoriteten har ändrat det så att man får dela upp inkomsten hur man vill upp till den marknadsmässiga lönens nivå. En företagare i Sverige har i dag — och vi är alla överens om att han skall ha det — möjlighet att skaffa sig skattekrediter och konsolidera sitt företag, och därmed har han möjlighet att själv bestämma hur stort uttag han vill göra. Man kanske inte vill göra ett större uttag än som motsvarar marknadsmässig lön till den medhjälpande maken, och då får man rätt att göra det. Det är ju tokigt att göra så förstås om man inte har inkomster bredvid. Det kanske den textilföretagare har som herr Gustavsson nämnde. Jag begriper förstås inte hur en företagsledare för en textilfabrik kan sköta ett annat jobb på något annat ställe. Det som jag tänkte på var kommunala uppdrag eller riksdagsuppdrag eller liknande. Hur man i övriga fall skall kunna ha ett heltidsjobb vid sidan om förstår jag inte. Man kan alltså i sådana fall dela upp inkomsten. Jag sade att normalfallet blir att man delar inkomsten mitt itu mellan företagsledaren och medhjälpande maken för att få den absolut största skatteeffekten. Det är den bästa skatteflyktsvägen, som de här människorna får. Nu blir det inte skatteflykt längre, utan det blir legalt att göra på det sättet, om det här förslaget antas. Förut var det skatteflykt att göra så. Även om man i vissa lägen kom upp till marknadsmässig lön var man ändå tvungen att se till att också chefen fick en viss del av lönen. Jag gjorde också vissa jämförelser med att barnen arbetar i rörelsen. Jag kan också göra en jämförelse med makar med tjänsteinkomster. Om barn hjälper sina föräldrar med ett hemarbete, eller med något extraknäck, får inte den som har tjänsteinkomsten föra över några inkomster på barnet för det. Jag sade i mitt inledningsanförande att om man har en schablontaxerad villa och barnet gör reparationer på den får inte någonting av schablonintäkterna föras över på barnet för det, men det får man däremot göra om man har ett lantbruk. Jag har aldrig angripit någon grupp av företagare och sagt att de är speciellt dåliga, utan vad jag har angripit är utskottsmajoriteten, som ger möjligheter till skatteflykt. Jag hävdar med stor bestämdhet att hela vår verksamhet måste gå ut på att försöka förhindra skatteflykt. Därmed har jag inte anklagat någon. Det finns många ärliga människor som i dag måste finna sig i kontroller av olika slag för att skattefusk skall kunna förhindras.

Herr talman! Herr Wärnberg säger att samma skatteregler måste gälla för småföretagarna som för alla andra. Ja, det är det som vi har försökt att förfäkta men som med det system som vi f.n. har inte medges. Vi kan ju ta det exempel som jag tog förut, att barn har en sysselsättning under lördag och söndag och där får en marknadsmässig ersättning som är mycket god genom att de arbetar på obekväm arbetstid. De ungdomarna får då uppbära en stor inkomst, medan de ungdomar som är vänliga nog att sköta om sina föräldrars jordbruk för att föräldrarna skall kunna vara lediga över lördag och söndag icke får uppbära sådan ersättning. Ersättningen för det arbetet skall då läggas på faderns inkomst och bli föremål för hans mycket hårda marginalbeskattning. Det är detta som vi har reagerat mot och som vi tycker är orättvist. Vidare säger herr Wärnberg att utskottsmajoriteten nu skapar oanade möjligheter till skatteflykt. Jag protesterar på det bestämdaste mot detta liksom tidigare talare gjort. Vi har åstadkommit ett system för att skapa en noggrann kontroll och förhindra den skatteflykt som vi tidigare kunnat konstatera. Detta har vi varit överens om. Men vi kan inte vara med om att man bibehåller ett system som innebär att en stor del av befolkningen blir föremål för en orättvis beskattning: De har icke möjlighet att själva skatta för sin inkomst och därmed är de inte heller delaktiga av de sociala förmåner som alla andra människor har. Skall en jordbrukarhustru eller en hustru till en liten handlande eller hantverkare inte ha rätt till vanlig sjukkasseersättning som alla andra människor som arbetar? Varför skall inte dessa människor också ha möjlighet att bygga upp ett pensionsskydd? Vi menar att de bestämmelser som med lottens hjälp fastställdes i våras var orättfärdiga. Det är därför vi nu skall rätta till dem.
Herr talman! Jag har litet svårt att förstå att herr Wärnberg nu blandar in schablontaxeringen av villor i debatten. Han talar om möjligheterna att göra avdrag för lön till barn som hjälper till att reparera föräldrarnas villa kontra möjligheten att göra avdrag för lön till barn som hjälper till att reparera föräldrarnas lantbruksfastighet.

Det är inte bara fråga om att villaägaren inte kan göra avdrag för barnens lön om de skulle göra en insats, utan han får över huvud taget inte göra avdrag för de arbetsinsatser som han betalar för, vem de än utförs av. Å andra sidan har man ju mycket låga hyresvärden i schablontaxeringen för villor. Herr Wärnberg vidhåller att det nu skapas möjligheter att göra löneavdrag för barn även om de i själva verket inte gör någon arbetsinsats. Men man får ju inte lov att göra avdrag för mer än marknadsmässig lön. Vi skall väl ändå kunna utgå ifrån att taxeringsmyndigheterna har skaffat sig någon kännedom om förhållandena för dem som de taxerar. Även om vi kommer att få en alltmer utpräglad tjänstemannataxering skall väl lokalkännedom och liknande finnas med i bilden, så att man kan få något begrepp om vad som döljer sig bakom uppgifterna. Jag kan inte tänka mig annat än att det skall kunna gå även i fortsättningen, ja, kanske t.o.m. gå bättre än hittills. Vid den tidigare utformningen av fåmansbolagen hade man ganska stora möjligheter att fritt fördela inkomsterna mellan familjens medlemmar. Men med den fyrsidiga blankett som fåmansbolagen skall använda vid taxeringen för 1976 — låt vara att det har framförts kritik mot den — kommer taxeringsmyndigheterna att ha åtskilliga uppgifter att lägga till grund för taxeringen, så att den kan bli riktig och rättvis.
Herr talman! Jag har sagt att det kan finnas enstaka fall där framför allt detta med barns inkomster kan slå fel, men jag har också påvisat att de många, många gånger slår fel även för andra inkomsttagare. Man kan inte, herr Andersson i Knäred, bortse ifrån det som jag har sagt om schablontaxerade villor. Jag nämnde villor, och jag nämnde tjänsteinkomster — det kan alltså slå fel i många andra fall också. Det är inte fråga om så stora belopp, när man överför beskattning från barn till föräldrar, att det innebär någon himmelsskriande orättvisa. Det är det pris man får betala för en någorlunda rimlig kontroll. Sedan envisas herr Magnusson med att det skall vara löntagarinkomster makarna emellan. Den ena maken skall absolut ha en marknadsmässig lön, och sedan spelar det ingen roll vad företagsledaren får? Herr Magnusson gör ett grundläggande fel — det är inte löntagarinkomster, det är en företagarinkomst som skall delas på lämpligaste sätt. Om tredjedelsregeln är fel borde herr Magnusson ha föreslagit något annat och inte kastat ut barnet med badvattnet, som jag har sagt förut. Någon rimlig fördelning av företagarinkomsten måste vi ha. Sedan skall jag också ta upp fallet med det belopp i botten av inkomsten som är fritt från den allmänna arbetsgivaravgiften. Varför har socialdemokraterna gått med på först 10 000 och sedan 18 000 kr.? Jo, därför att vi har accepterat den argumenteringen att det ligger något annat än bara löntagarinkomster i en företagarinkomst. Det kan vara det i företaget insatta kapitalet som lämnar en förräntning, och på den skall det rimligtvis inte utgå någon arbetsgivaravgift. Men 18 000 kr. som ett bottenbelopp är synnerligen generöst tilltaget. Skulle det vara en kapitalavkastning har företagaren gjort väldigt stora kapitalinsatser i företaget. I så fall skulle det andra som ni har dragit upp här om inkomsten inte vara något problem. Det finns alltså i dag inget sakligt skäl till att ett företag med bara en anställd eller ingen anställd skall ha olika skattebelastning i fråga om arbetsgivaravgiften — för det är dock en skattebelastning. Här har man alltså olika belastning, och om man fortsätter och drar ut konsekvenserna av dessa regler till att gälla företag med fem anställda, blir det fullständigt orimliga förhållanden.
Herr talman! Herr Wärnberg talar om 18 000 eller 30 000 kr. och menar att det skulle vara mer än tillräckligt som avkastning på det investerade kapitalet. Det är väl i alla fall 4 96 på det beloppet som det gäller" och inte hela beloppet. Då blir det inte alltför imponerande summor som avkastning på investerat kapital.

Herr talman! Jag ber att få önska herr Gustafsson i Borås detsamma. den det ej vill röstar nej.

Nu visste vi att finansdepartementet planerade en översyn av vissa tekniska frågor, och därför föreslog utskottet att riksdagen i skrivelse till regeringen skulle begära prövning av möjligheterna att tillgodose önskemålen om bibehållen avdragsrätt för pensionsåtaganden som innebar mindre avvikelse från s.k. allmän pensionsplan. Den proposition som vi har att behandla, 1976/77:48, och som grundar sig på den utredning som tillsattes för att bl.a. se över den fråga som jag här nämnt, är utan tvivel i sin helhet generös, för att inte säga generös i överkant. Den socialdemokratiska utskottsgruppen har ändock ansett sig kunna acceptera propositionen utom på två viktiga punkter. När vi i december i fjol antog grundlagstiftningen med bred majoritet var vi också överens om att genom en utredning hitta en framkomlig väg till särskilda avdragsregler för pensionsplaner med, som vi sade, smärre avvikelser från ITP-planen. Jag vågar påstå att uppfattningen inom en lika bred majoritet var att det rörde sig om mycket obetydliga bättre förmåner och därmed också obetydliga merkostnader, jämfört med exempelvis just ITP-planen. I propositionen föreslås nu att man skall acceptera kostnader för sådana avvikande förmåner i stort sett utan annan begränsning än att merkostnaderna inte får överstiga 8 96 av totalkostnaderna enligt allmän pensionsplan. Enligt vår uppfattning, och det framhålls också i propositionen, innebär den föreslagna 8-procentsregeln avdragsmöjligheter med god marginal i förhållande till de avvikelser som nu förekommer. Det leder till att fältet är fritt för företag, som i sina nuvarande pensionsplaner har tillläggsförmåner, att nu höja dessa eller komplettera med nya likartade förmåner. Nyetablerade företag har givetvis också den möjligheten. Propositionens förslag i det här avseendet är enligt vårt förmenande inte Avdragsreglerna för pensionsåtaganden, Avdragsreglerna för i linje med vad en bred majoritet tänkte när vi tog grundlagstiftningen. Att döma av skrivningen i det betänkande vi nu har att behandla tycks utskottsmajoriteten dela den här uppfattningen.

Utskottsmajoriteten säger i stället att man skall följa utvecklingen med uppmärksamhet i det fortsatta utredningsarbetet. Men man kan inte förrän i efterhand konstatera att ett företag ändrat förmånerna i sina pensionsplaner! Jag vill fråga utskottets talesman: Har man då tänkt sig en ändring i avdragsreglerna med retroaktiv verkan? Jag befarar att det snarare blir så att man i den situationen känner sig tvingad att lämna fältet fritt för motsvarande ändringar hos de företag som inte hunnit med i svängarna. Och sedan rullar det vidare mot en utveckling som en klar majoritet av oss i den här riksdagen inte hade tänkt oss när vi tog grundlagstiftningen i fjol. Om ni hade accepterat vårt ändringsförslag eller om riksdagen gör det vid den votering som snart skall ske undviker vi den utveckling som jag här har beskrivit. Den andra fråga där vi socialdemokrater har en annan uppfattning än den som företräds av den borgerliga utskottsmajoriteten gäller förtida pensionsuttag för arbetstagare-huvuddelägare.

Det föreslås vidare — och det är där vi har en avvikande uppfattning — att arbetstagare-huvuddelägare inte behöver riksskatteverkets dispens vid förtida pensionsuttag t.o.m. 60 år. Enligt vårt förmenande kan man inte bortse från den omständigheten att när det gäller arbetstagare-huvuddelägare föreligger inte något reellt tvåpartsförhållande mellan den anställde och arbetsgivaren. Det är väl snarare så att det är fråga om en uppgörelse mellan förmånstagare och företagets talesman i en och samma person, och då kan det inte bortses från — som också framhålls i utredningens betänkande — att en sänkning från den ordinarie pensionsåldern kan utnyttjas för annat syfte än för pensionering. Det är mot den bakgrunden som vi i reservationen yrkar att pensionsåldern för arbetstagare-huvuddelägare inte bör kunna sättas lägre än 65 år utan dispens. Slutligen har utskottsmajoriteten i betänkandet tagit upp ett par andra frågor. Bl.

Enligt nuvarande regler skall om förmånstagare insätts i strid mot de nya reglerna, som antogs i fjol, den mot försäkringen svarande premiereserven och övriga tillgodohavanden i så fall i sin helhet tas upp till beskattning under det år då förmånstagarförordnandet lämnades. Nu föreslås att den påföljden inte skall tillämpas om försäkringstagaren återkallar förmånstagarförordnandet utan dröjsmål. För vår del anser vi att det inte finns skäl frånträda tidigare ställningstagande i dessa frågor.

Två av de uppfattningarna gäller sakfrågor medan de andra kanske är av mera teknisk natur. Herr Boström har redan i inledningsanförandet berört de punkter där det skär sig. På den ena punkten, som gäller 8-procentsregelns tillämpning, delar utskottet i princip den inställning som motionärer och därmed också reservanter har anfört i utskottet. Jag skall inte nu upprepa det som herr Boström föredrog ur utskottets skrivning. På den punkt där våra uppfattningar skiljer sig vill reservanterna ha en låst tidsgräns fastställd per den 1 januari 1976 för förmånsutfästelser medan utskottet har stannat för ett smidigare övergångsförfarande. Utskottet har i stället förutsatt att man skall följa utvecklingen med uppmärksamhet i det fortsatta utredningsarbetet — det är nämligen inte avslutat än — och att utredningen mot bakgrund av vad utskottet anfört och de praktiska erfarenheter som man får av reglerna lägger fram de förslag som kan föranledas av ändrade förhållanden på området. Därmed har vi i majoriteten ansett att syftet med den socialdemokratiska motionen i allt väsentligt har tillgodosetts. Avdragsreglerna för pensionsåtagan Avdragsreglerna för När det gäller pensionering av anställda före ordinarie pensionsålder är utskott och reservanter överens om att dispens från riksskatteverket för avdragsrätt i allmänhet inte skall behövas, om tillämplig allmän pensionsplan medger lägre pensionsålder än 65 år. Utskottet delar budgetministerns uppfattning att även arbetstagare som tillika är huvuddelägare skall få avgå före 65 års ålder utan att dispens från riksskatteverket skall behövas — fortfarande under förutsättning att tillämplig pensionsplan medger sådan tidigare avgång. Men för arbetstagare som också är huvuddelägare skärper budgetministern ändå kravet så att en spärr införs för avgång före 60 års ålder, då man erfordrar dispens från riksskatteverket för avdragsrätt. Här är reservanterna kritiska och menar att dispens av riksskatteverket för avdragsrätt bör fordras vid avgång före 65 års ålder. Utskottet har stannat för den uppfattning som kommer till uttryck i propositionen, bl.a. därför att 60 år sedan den 1 juli i år är nedre gräns för såväl rätt till delpension som förtida uttag av ålderspension enligt allmän försäkring. För framtiden måste väl 60 års ålder anses vara en inte speciellt ovanlig pensionsålder med tanke på den arbetstakt som vi har i Sverige. Vi får räkna med ett ökat antal pensionsavgångar redan vid 60 års ålder. Det måste därför vara rimligt att sådan avgång medges också för arbetstagare som tillika är huvuddelägare, utan att dispensvägen över riksskatteverket behövs. Vi vill ju alla gärna medverka till att det byråkratiska förfaringssättet i vår förvaltning faller bort i så stor utsträckning som möjligt. Däremot är vi även i utskottsmajoriteten benägna att se med viss skepsis på pensionsavgång tidigare än vid '60 års ålder. Det kan ju inte förnekas att detta kan leda till ett missbruk av obeskattade medel. Utöver dessa två frågor, där vi alltså från ömse håll har redovisat våra ställningstaganden, har utskottet gjort ett par tekniska justeringar av de lagar som stiftades i december 1975. Den ena justeringen rättar till ett förbiseende förra gången, som medförde att företag med vad man brukar kalla brutet bokföringsår inte skulle få göra avdrag för premier som erlagts under övergångsåret. I lagen fick övergångsåret begränsningen ”år 1976”, vilket var för snävt tilltaget och medförde inte avsedda restriktioner. Meningen var att avdragsrätten skulle gälla premier som avsåg åren 1974 och 1975. Detta rättas nu till med den skrivning som utskottet har gjort. Den andra justeringen rättar också till den allvarliga följd för försäkringstagaren som ett ändrat förmånstagarförordnande för äldre försäkringar kan medföra. Hela premiereserven och övriga tillgodohavanden kan i sådant fall bli föremål för beskattning under det år ändringen beordras. Utskottet vill ge försäkringsföretagen möjlighet att kontakta försäkringstagare och lämna upplysning om konsekvenserna för att förhindra en sådan för försäkringstagaren icke önskad följd. Lagtexten har därför omformulerats så att försäkringstagaren ”utan dröjsmål” skall kunna återta sin beordrade ändring. Socialdemokraterna har reserverat sig mot dessa båda tekniska för ändringar, som annars enligt vad jag kan förstå ligger helt i linje med vad skatteutskottet enigt avsåg med ställningstagandet i december 1975. Här har jag svårare att förstå den socialdemokratiska reservationen. Det var väl möjligtvis inte ett utslag av dåligt humör när man valde den linjen? Jag ber avslutningsvis, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Herr Gustafsson i Borås säger att när det gäller begränsningar i de allmänna pensionsplanerna, eller rättare sagt begränsningar för dem som har förmåner som något avviker från de allmänna pensionsplanerna, är vi i stort sett överens. Ja, det är vi, men det avgörande i det sammanhanget är ändock att vi vill se till att arbetsgivaren inte skall kunna erbjudas möjligheter att överträda de bestämmelser som vi avsåg skulle gälla när vi fattade beslutet 1975. För att kunna klara det måste man sätta en tidsgräns, herr Gustafsson; det finns inte någon annan möjlighet. I annat fall har man, som jag sade i mitt inledningsanförande, lämnat fältet fritt. Sedan vill jag bara helt kort beträffande arbetstagare-huvuddelägare säga att det är riktigt att pensionsåldern i den allmänna försäkringen kommer att sänkas till 60 år, men den väsentliga skillnaden är att det är arbetstagaren-delägaren ensam som avgör huruvida han skall få göra ett förtida uttag. Det må vara hänt att han får göra ett sådant — detta har vi över huvud taget inte motsatt oss — men däremot anser vi att han inte ensam skall få avgöra på vilket sätt han skall få använda sig av beskattningsreglerna. Det är därför som vi säger att det är rimligt att ha en dispensregel i sådana fall och att riksskatteverket skall pröva huruvida han skall få göra ett förtida uttag. Detta är skillnaden, herr Gustafsson, och det är en betydelsefull skillnad.
Herr talman! Jag tror inte, herr Boström, att skillnaden är så stor beträffande frågan om 8-procentsregelns tillämpning. Vi har i utskottet varit medvetna om att vi måste uppmärksamma att alla som flyter utanför allmän pensionering nu kanske vill inrymmas i den här kostymen, som man så att säga har skurit till vid det här tillfället. Vår skrivning ger också underlag för att vi räknar med att man bör uppmärksamma detta och ta de initiativ som kan behövas i det fallet. Sedan kan jag inte förstå varför man inte skall kunna acceptera att även en arbetsgivare skall kunna pensionera sig vid 60 års ålder med obeskattade medel. Det är ju vad vi successivt tillåter för övriga, och då bör vi väl ha ungefär samma regler även i detta fall. Avdragsreglerna för pensionsåtaganden, Avdragsreglerna för 160
Herr talman! Ja, herr Gustafsson, men det hjälper inte att vara uppmärksam på att företagen kommer att ändra sina pensionsplaner och höja förmånerna. Vad händer sedan företagen har gjort detta? Jag måste upprepa en fråga som jag ställde i mitt inledningsanförande: Avser man då att tillskapa en lagstiftning som skall ha retroaktiv verkan och således göra kostnaderna för dessa ytterligare pensionsförmåner ickeavdragsgilla? Det vore ju det enda vettiga. Då kan jag acceptera att man följer utvecklingen och ser i vilken utsträckning man bör gå in och vidta en sådan förändring. Men om man inte avser att rätta till ett missförhållande när man konstaterar det är det ju helt meningslöst.

Se på STP, den pensionsplan som gäller för LO-kollektivet! I den pensionsplanen finns visserligen inte inskrivet någonting om ett förtida uttag vid 55 års ålder, men i propositionen sägs att det finns möjlighet att klara den saken förhandlingsvägen. Men då, herr Gustafsson, måste man gå till riksskatteverket och begära dis pens.
Herr talman! På den första frågan vill jag svara herr Boström att jag inte tror att han har anledning att räkna med att man skall föreslå någon retroaktiv lagstiftning. Den utveckling som herr Boström befarar sker i varje fall inte över en natt, utan man har möjlighet att följa den och vidta de åtgärder som kan befinnas erforderliga. Den andra frågan gällde arbetstagares-huvuddelägares möjlighet till pension vid 60 år. Det är naturligtvis riktigt att det inte finns ett direkt partsförhållande i det sammanhanget, men även där förhandlingar försiggår mellan parterna rör det sig ju om ekonomiska transaktioner. Även i det fallet är det fråga om att ta obeskattade medel i anspråk för pensionering. Jag skall inte fortsätta den här debatten längre, utan jag tillåter mig att önska herr Boström god jul.